Herr talman! Sveriges Radio är ett tekniskt monopol, därmed avsåg jag sändningssidan. I programpolitiken finns det utrymme för en mångfald idé er, tankar och meningsriktningar. Jag instämmer med herr Möller som förra året yttrade att det väl praktiskt taget inte finns någon klok tanke som inte har en rimlig chans att komma till uttryck i Sveriges Radio. Jag sade också några ord om Sveriges Radios styrelse. Det var inte tal om huruvida ledamöterna var socialdemokrater eller tillhörde något annat parti, men de sitter ju inte där i egenskap av herr Andersson och Pettersson eller den och den, utan de representerar olika sidor i samhället, näringslivet, LO, kooperationen och andra folkrörelser. Det var vad jag avsåg med yttrandet att de representerade ett tvärsnitt av befolkningen. Först skulle jag vilja säga att jag är glad att herr Brundin och jag står på precis samma plattform vad gäller vakthållningen kring demokratin. Jag är glad att vi båda betraktar den som ett omistligt värde och något som vi skall vara rädda om. Det är den principen som är uttryckt i 8 6. I övrigt kan jag inte riktigt förstå herr Brundins yttrande. Herr Brundin vill med reservation 2 erinra om att Sveriges Radio har en avtalsförpliktelse att slå vakt om demokratin. Vill man erinra en verkschef om något som han enligt avtalet skall se till, finns det väl plats för en reprimand? Jag kan inte förstå annat. Jag sade i mitt tidigare inlägg att jag är medveten om att det görs misstag. Men, herr Axel Andersson, hur många underliga saker förekommer inte i vår svenska press? Vi har haft en lång diskussion om tidningsetiken t.ex. Vill herr Andersson som pressman ta ansvar för hela den annonsflora som kan förekomma i tidningarna? Jag tror inte det. Jag litar inte heller på hans försäkringar att reklamen skulle skötas med det ansvar som är förutsättningen för reklamförekomst i det föreslagna nya företaget. Tvärtom finns det risker för övertramp — detta har jag påpekat. Vidare vill jag säga till herr Axel Andersson att om folkpensionärer eller andra grupper i samhället får välja mellan låga licensavgifter och reklamsnuttar, är det väl självklart att dessa som de flesta andra människor väljer den lägre licenskostnaden. De flesta har aldrig tänkt igenom hela reklamproblematiken och de konsekvenser som kan uppstå av dem. Jag vill erinra om vad en ledande TV-personlighet — tyvärr har jag glömt hans namn — sade vid ett tillfälle; jag citerade hans uttalande 1966. Han sade att med hänsyn till de oerhörda maktbefogenheter som är förknippade med dessa reklamförhållanden skulle de ekonomiska privata intressena aldrig släppts in. Jag delar den uppfattningen helt och fullt. Jag skall inte vidare gå in på den Brundinska motionen, då herr Fritz Persson närmare kommer att beröra den.

Herr talman! Nu fick jag en ny förklaring till begreppet »tekniskt monopol», nämligen att det endast avsåg ett monopol på sändningssidan. Men fru Wallentheim måste väl ändå hålla med mig om att det är detta monopolföretag som bestämmer vad som skall presenteras på sändningstid, alltså vad vi skall lyssna till och titta på. Jag kan bara konstatera att det resonemang som fru Wallentheim här har fört om monopolet och reklamen tydligen inte delas av majoriteten av folken i Österrike, England, Finland, Frankrike, Västtyskland, Italien, Nederländerna och Schweiz. I alla dessa länder har man accepterat tanken på att hålla reklamen vid liv. Observera slutligen, fru Wallentheim, vad vi enats om att skriva efter våra studier då vi var i London och besökte de två TV-företagen. Vi hade därvid ställt direkta konkreta frågor till direktörerna i båda företagen. Jag citerar ur vår reseberättelse: »På direkt förfrågan förklarades konkurrensen de olika företagen emellan verksamt ha bidragit att höja kvaliteten på både BBC:s och ITV:s program samt dessutom i hög grad medfört en allmän kvalitetshöjning av den allmänna annonsoch reklamverksamheten i landet.» Denna reserapport har fru Wallentheim varit med och godkänt i fjärde avdelningen av statsutskottet. Detta var också den erfarenhet man fick när man besökte London.

Herr talman! I egenskap av motionär — när det gäller motionsparet I: 623 och II: 724 som berör Sveriges Radios utlandsprogram och till detta beviljade anslag — vill jag framföra ett par reflexioner angående utskottets handläggning av ärendet. Jag har i år i samband med den utrikespolitiska debatten redogjort för utlandsprogrammets arbetsuppgifter och lagt fram en rad fakta som visar den aktuella programverksamhetens stora betydelse för vårt lands goodwill. Jag vill i dag bara erinra om att det gäller information med kulturella, sociala, politiska och kommersiella infallsvinklar. Det betyder bl.a. en effektiv och saklig presentation av vårt näringsliv och vår livsviktiga export, och detta via media med mycket stor genomslagskraft. Allt detta är välkända fakta för kammarledamöterna. Men utskottets majoritet har tydligen ansett — som dess ärade talesman i dag framhållit — att utlandsprogrammets budgetförslag av statsmakterna har granskats på det sakkunnigaste sätt i fråga om driftsbidragen. Sedan har utskottet följt utbildningsdepartementschefens förslag, och resultatet är för utlandsprogrammets del inte särskilt glädjande.

Under de senaste åren har den synbara anslagshöjningen varit av formell natur. Anslagen har i realiteten inte täckt de automatiska kostnadsstegringarna, beroende på att merparten av produktionskostnaderna utgörs av löner. Inga nya medel kan därför sägas ha kommit utlandsprogrammet till del för verksamheten eller för kvalitetsförbättring av programmen. Det är genom omdisposition och rationalisering som en faktisk utökning av sändningstiden har kommit till stånd och en kvalitetshöjning har skett. Men marginalerna är nu eliminerade, och detta betyder för utlandsprogrammets del att det tyvärr är fråga om en minskning av driftsbudgeten, eftersom :' en oförändrad medelstilldelning föreslagits i statsverkspropositionen och tillstyrkts av statsutskottets majoritet. Budgetåret 1969/70 betyder det för utlandsprogrammets produktion en minskning på ungefär 400 000 kronor. Detta beror alltså på ostyrbara automatiska kostnadsstegringar. Man måste alltså dra ifrån cirka sex procent av anslaget för att klara dessa automatiska kostnadsstegringar. Det betyder i sin tur att extra aktiviteter, som har satts i gång under verksamhetsåret 1968/69, måste skäras ned. Detta har också fru Wallentheim medgivit. Det program som startades genom differentiering av sändningarna och som genomfördes för att kvalitativt förbättra programservicen för lyssnarna inskränks nu fr.o.m. den 1 mars 1969. Det gällde här tre programtyper. Det var specialprogrammet för missionärer — ett program som bl.a. gick till svenska medborgare utomlands och som väl får bedömas som ganska viktigt. Vidare gällde det specialprogrammen på african-english till Afrika, alltså till tredje världen, och de måste väl också ha ganska stor betydelse. Slutligen nämndes ett pop-program, nämligen Saturday Show, vilket var mycket populärt. Dessa inskränkningar har väckt en mycket stor internationell uppmärksamhet, tyvärr av mindre smickrande art för Sverige. Vidare är det här fråga om en del andra aktiviteter, bl.a. transcriptionsprogram, som också berörs av dessa indragningar, och för verksamheten 1969/70 görs även vissa personalin skränkningar. Det är i varje fall tre tjänster som är i farozonen. Det skulle kunna anföras fler exempel på besparingar. Man har sparat in 2000—3 000 dollar genom vissa programindragningar när det gäller sändningarna till USA. Jag skulle nog vilja säga att besparingsvärdet i detta fall kan diskuteras med hänsyn till de svensk-amerikanska relationerna. Jag skulle tro att de svenska beskickningarna där ute har vissa synpunkter att anföra på detta. Det finns också någonting som heter medel från Kollegiet för Sverige-information, som kan tilldelas utlandsprogrammet. Men dessa medel är projektbundna, de kan inte användas som kompensation för minskad institutionsbudget och är inte heller enligt utlandsprogrammets instruktion intecknade i budgeten. Man kan fråga sig: Varför tilldelas inte den institutionsbundna budgeten anslag som begärts utan kanaliseras över Kollegiet för Sverige-information? Det vore naturligtvis en påtaglig vinst för kontinuiteten i arbetet med utlandsprogrammet om anslaget gick direkt till verksamheten och inte via kollegiet. Det är klart att samarbete är bra, och det vill säkert båda parter ha — alliså både Kollegiet för Sverigeinformation och UTP — men nog är det väl en onödig omväg att gå via detta kollegium, som ju enligt 8 5 i radiolagen inte heller har någon bestämmanderätt beträffande radiosändningar från sändare i riket. Efter bl.a. utrikesministerns positiva deklaration i den utrikespolitiska debatten, där han betonade just vikten av att information gavs utlandet om framför allt vår officiella syn på saker och ting, skulle jag kunna tänka mig att också det förmedlande organet, i detta fall UTP, får tillräckliga ekonomiska resurser för att fullgöra denna uppgift. De ekonomiska resurser, ärade kammarledamöter, som begärs för detta ändamål är 400 000 svenska kronor. Herr talman! Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till reservation 4,

Herr talman! Herr Strandberg började sitt anförande med att säga någonting om att vi från vårt håll alltid säger att ingenting nytt inträffat. För min del kan jag inte anse att någonting nytt som påverkar ställningstagandet i denna fråga har inträffat sedan vi behandlade den föregående år. Nu talar herr Strandberg nästan alltid om framtiden, och om hans sakkunskap fram till 1973 står i något rimligt förhållande till hans röstresurser, kan han allting om framtiden också. När vi häromdagen behandlade frågan om anslag till väghållningen i framtiden, fick vi höra herr Strandbergs skräckvisioner. Då det gäller försvaret vet jag att han ansluter sig till sina partivänners mening. Nu är det radio och TV frågan gäller, och framtiden kommer, om herr Strandberg får rätt, att bli besvärlig för oss alla. Jag är för min del inte så rädd för framtiden, och herr Strandberg borde väl kunna resonera som jag: Sörj ej den gryende dagen förut, njut av den flyende varje minut! Jag är inte rädd för framtiden, så länge den nuvarande oppositionen så framgångsrikt försvarar sin oppositionsställning och låter oss socialdemokrater regera. Jag tror att där finns en viss garanti för att allting ändå skall ordna sig, även om många besvärligheter skulle uppkomma. Jag skall inte förlänga debatten om reklamfinansierad TV. På den punkten kan jag i stort ansluta mig till vad fru Wallentheim har sagt, trots att det finns en del att tillägga. Jag vill emellertid gärna reducera diskussionen till något så när rätta proportioner vad beträffar utskottets ställningstagande i det avsnitt som upptas i reservation nr 2. Herr Brundin har framställt saken som om de som anslutit sig till reservationen skulle slå vakt om demokratin, medan vi som håller på utskottsutlå tandet inte skulle vara så ivriga på den punkten. Herr Bengtson sade ju det rätta ordet, när han framhöll att skillnaden inte är stor. I princip är vi på samma linje. Jag skall säga några ord i det här stycket, och då skall jag hålla mig till vad som verkligen är skrivet. I reservation 2 har de borgerliga partiernas representanter enats om ett tilllägg till den av utskottsmajoriteten föreslagna skrivningen i anledning av motionsyrkanden som berör programverksamheten i radio och TV. I mo riksdagen hos Kungl. Maj:t skulle hemställa om en översyn av avtalet mellan staten och Sveriges Radio. Denna hemställan har utskottet inte velat tillstyrka. I en motion i andra kammaren har vidare hemställts att riksdagen skall begära att Kungl. Maj:t tar upp förhandlingar med Sveriges Radio, syftande till att programverksamheten i radio och TV blir föremål för en fortlöpande översyn, som främjar god programkvalitet, objektiv information och respekt för gällande lagar. Det där har vi hört förut. 1967 tog riksdagen ställning till en motion som innehöll de yrkanden vilka nu återkommer i det nämnda motionsparet och motionen. 1967 fanns ingen reservation, utan statsutskottet avgav ett enhälligt utlåtande. Utskottet sade den gången precis detsamma som utskottsmajoriteten säger nu. Utskottet hänvisade till det beslut som statsmakterna hade fattat 1966 angående rundradions fortsatta verksamhet och framhöll att det ankommer på företagets ledning och radionämnden att tillse att de genom beslutet uppdragna riktlinjerna för programverksamheten följs. Vidare hänvisade utskottet till att ett nytt avtal skulle slutas mellan Kungl. Maj:t och radioföretaget och utgick ifrån att motionens syfte därvid skulle bli tillgodosett. Därefter hemställde utskottet att motionen skulle avslås. Nu har ju motionens syfte blivit tillgodosett därigenom att det i 8 6 tagits in ett uttalande om de demokratiska värdena. Jag tycker att herr Brundin har uppträtt litet underligt, när han sagt att vi inte vågat tala om detta. Jag behöver ju bara erinra om vad som står på sidan 5 i utskottsutlåtandet. Vad vi inte velat citera är ett stycke av den kommentar till 8 6 som man utformat inom radioledningen, men vi har hänvisat till programreglerna som är knutna till den paragrafen utan att citera någonting ur dem. Nu har herr Bengtson citerat en hel del annat än det som återkommer i reservationen. Varför tog man då inte med hela denna långa kommentar? Det är helt enkelt opraktiskt att vi i sådana här sammanhang skall citera kommentarerna till varje paragraf i detta avtal som innehåller 23 paragrafer — jag vet inte om man kommenterade alla. Vad är det för mening med det? Av § 6 framgår klart och tydligt vad vi avser och jag tror inte alls att man förstärker detta genom att citera ur programreglerna eller kommentarerna till avtalet på sätt som skett i reservationen. Jag skall be att få säga något ytterligare om herr Brundins agerande i detta sammanhang. Herr Brundin säger att han inte har riktat någon anmärkning mot radiochefen. Anser herr Brundin — det gör han naturligtvis — att radiochefen tillhör radioledningen? Jag vill inte påstå att det är en anmärkning som återfinns i hans motion, men nog är det ett underkännande av radioledningen. I motionen har § 6 omnämnts, men sedan har herr Brundin och herr Sveningsson i det sista stycket före klämmen i motionen sagt att även om avtalstexten kan synas vara kristallklar, är det uppenbart att dess innebörd ej framstår klart för radioledningen. Man säger alltså att innebörden i paragrafen är kristallklar men att radioledningen inte begriper den. Det är väl att gå litet väl långt. Nu har herr Brundin retirerat, men hur han skall få bort radiochefen ur radioledningen återstår att se. Men det är inte nog med det. Dessutom anklagar herr Brundin utskottsmajoriteten för att man inte återger vad radiochefen uttalat i anslutning till denna paragraf. Kan man snurra runt på det sättet, inger man inte så stort förtroende. Utskottsmajoriteten anser att det räcker med att citera § 6 i avtalet och hänvisa till programreglerna. Det har inte ett dugg att göra med någon rädsla för att uttrycka sin mening. Vad skall det tjäna till att säga mycket mer än man behöver? Vi säger precis allt som behövs i det här sammanhanget. Nu har reservanterna, jag höll på att säga som vanligt, hamnat i mycket dåligt sällskap. I en artikel i Expressen står det att borgarna basar TV och att det nu är dags att stoppa all försåtlig propaganda. Man fortsätter att folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet i riksdagen givit Sveriges Radio en kraftig erinran beträffande innebörden i avtalet mellan staten och Sveriges Radio i fråga om radio och TV. På Expressens redaktion har man tydligen läst herr Brundins motion. Det verkar så när man läser detta. Men sedan säger man att det är första gången som politiska partier officiellt givit Sveriges Radio en erinran och talar om att socialdemokraterna har vägrat att delta beträffande denna. Jag måste säga, att om vi skulle gå på reservationens förslag och inta en annan hållning än när vi behandlade frågan 1967, så måste man få intrycket att det under mellantiden har hänt något anmärkningsvärt. Radioledningen, radiochefen och radionämnden har skött sina uppdrag så pass uselt, att vi är tvungna att bygga ut våra uttalanden och ge dem »en erinran», som det står i Expressen. För min del har jag inte den meningen, och därför vill jag inte vara med om att man gör på det sättet. Radiochefen har tagit upp dessa frå gor i en intervju den 7 april. Han säger där bl.a.: »Radio-TV:s uppgift är — oavsett vartåt det blåser — att spegla de aktuella opinionerna och vara ett forum för dessa. — Objektivitet är egentligen bara ett filosofiskt problem. Kan man verkligen vara objektiv? De som säger att objektivitet existerar de vill vara subjektiva till döds. Vi på Sveriges radio/TV ska däremot vara opartiska och ge alla parter lika chanser, utan att pröva ståndpunktsriktigheten.» Detta tycker jag är en riktig programförklaring. Jag anser att riksdagen inte skall göra uttalanden i dessa frågor, utan de skall skötas av radioledningen och radionämnden. Men också radiochefens uttalande har styrkt mig i min uppfattning, att majoriteten i utskottet har handlat alldeles riktigt när den har skrivit på sätt som den har gjort. Däremot undrar jag om inte reservanterna måste börja fundera om, när de nu har fått stöd till och med av Expressen. Jag har blivit styrkt i min uppfattning också därför att Expressen — om än på ett vagt sätt — har tagit ställning mot utskottets utlåtande. Jag yrkar, herr talman, givetvis bifall till utskottets utlåtande på alla punkter.

Herr talman! Herr Fritz Persson undrade varför vi inte hade citerat alla kommentarer till avtalet. Anledningen härtill är att vi bara har velat citera vad som är relevant i detta sammanhang. Vi kan ju inte gärna citera § 17, där det står att paragrafen är ny och ansluter sig till uttalandet i propositionen om jävsförhållanden för vissa styrelseledamöter. Herr Fritz Persson tycker väl ändå inte att vi skall ta in sådana saker. Vi har tagit in vad som är relevant, det hade vi anledning att göra. Herr Fritz Persson säger vidare att vi år 1967 sade så och så, men ingenting har hänt. Jo, det har hänt åtskilligt. Vänstervridningen har tilltagit inom Sveriges Radio/TV. Därför finns det anledning att påpeka vad som har sagts härom, nämligen att detta förhållande bör följas med uppmärksamhet.

Det är inte ur vägen på något sätt att citera vad radiochefen har sagt, därför att det ju ändå är han som har högsta ansvaret. Om det har förekommit en alltför stor vänstervridning, behöver det inte innebära en anmärkning mot radiochefen personligen. Det finns dock medarbetare som mycket gärna när det bjuds tillfälle låter dessa »plyschradikaler» och folk med maoistiska åsikter framträda. Dessa personer är inte representativa för samhället, och det är inte demokratiskt att släppa fram dem. Detta är förklaringen till att vi har citerat på det sätt som vi har gjort.

Herr talman! Jag vill i sakfrågan helt och hållet instämma i det herr Nyman har anfört samt även gärna understryka det goda förhållande som har rått i femte avdelningen i samband med behandlingen av detta ganska omfångsrika material. Det framgår av föredragningslistan att vi har ett tjugutal reservationer att behandla, och det förefaller omöjligt att hinna med det programmet till kvällen. Herr Nyman och jag har emellertid resonerat om att försöka rationalisera så långt det går. Jag tror där för att vi mycket snart skall ha avverkat ärendena. Med detta vill jag, herr talman, endast yrka bifall till reservationen under denna punkt.
Herr talman! Herr Nyman inledde sitt anförande med att erinra om att det fanns stora önskemål när det gäller anslagen till kulturändamål men att man även på detta område hade varit restriktiv. När det är fråga om att gå restriktivt fram så berör det givetvis hela budgeten. För att hålla mig till den punkt vi nu behandlar vill jag dock erinra om att trots att man har varit restriktiv så har det skett åtskilligt rent ekonomiskt. Anslagen till konstnärsstipendier var t.ex. 840 000 kronor budgetåret 1962/ 63. Året därpå steg beloppet till 1212000 kronor, en ökning med 44 procent. Budgetåret 1964 70 är på 3 824 000 kronor. Det är en uppräkning i förhållande till löpande budgetår med styvt 20 procent. Man har alltså här kanske inte varit fullt så restriktiv som man kunde tro av herr Nymans anförande. Låt mig sedan helt kort — eftersom det är ett allmänt önskemål att vi skall komma igenom behandlingen av detta utlåtande relativt snabbt — bara erinra om den reservation som är knuten till denna punkt. Den gäller frågan om en ökning av antalet konstnärsbelöningar med fem, dvs. från 11535 till 120. Departementschefen har föreslagit oförändrat antal. Med anledning av att kulturrådet fått i uppdrag att utreda hur konstnärsbelöningarna fungerar som stödform anser sig majoriteten i utskottet inte kunna biträda förslaget om en ökning utan tillstyrker Kungl. Maj:ts förslag om oförändrat antal belöningar. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Beträffande punkt 4 i utskottsutlåtandet, som rör ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek, föreligger en reservation till utskottets förslag. I denna fråga har vi under senare år haft olika uppfattningar här i riksdagen. Nu gäller meningsskiljaktigheterna särskilt de belopp som skall gå till Sveriges författarfond för utlåning av böcker genom bibliotek. För närvarande utgår 6 öre för lån av böcker och 24 öre för lån av referensexemplar av originalverk samt 2 respektive 8 öre för lån av översatta verk. Beloppen inbetalas till Sveriges författarfond, och ungefär hälften tillfaller författarna individuellt. Föregående år uppgick den summa som utbetalades som författarpenning till ungefär 750 000 kronor. Jag vill här bara exemplifiera hur pass ringa ersättningen är till förfat tarna, som ligger bakom den ganska stora produktion av böcker som utlånas genom biblioteken. Av författarpenningarna, som utbetalts med sammanlagt cirka 750 000 kronor, understeg 88,3 procent 300 kronor. Endast 0,6 procent utgick med belopp över 3 000 kronor. Av de 4300 författare som har fått författarpenning ligger 3 955 på belopp under 500 kronor. Det är således fortfarande en ganska ringa ersättning som vi den här vägen kunnat ge till dem som producerar våra böcker. Riksdagen har under de senaste dagarna på sitt bord fått en skrift som heter Författarna fordrar förhandlingsrätt. Jag tycker att vi reservanter har anledning att åberopa denna skrift. En hel del av vad som framförs i denna skrift stöder vi genom vår reservation. Man påtalar bl.a. att medelinkomsten bland författare som i huvudsak sökte leva på sitt författarskap var 14000 kronor år 1967 för åldersgruppen 20— 47 år. För gruppen över 48 år var medelinkomsten 9 000 kronor. Det finns säkerligen all anledning att verkligen ta ett krafttag på detta område i enlighet med vad Författarföreningen har begärt. Medan lönerna, skriver man, snabbt ökat under 1950 och 1960-talen, har biblioteksersättningen i åtta år stått oförändrad vid 3 öre. Den steg till 5 öre år 1962 för att år 1966 höjas med ytterligare 1 öre. Biblioteken är oumbärliga för vårt kulturliv — det framstår som en självklarhet för envar. Det är särskilt samhället som lägger ned avsevärda belopp på denna service åt medborgarna. Man beräknar att samhällets och kommunernas kostnader för varje boklån via biblioteken uppgår till kronor 3:25, medan författarna får 6 öre. Jag tycker att de siffrorna säger en hel del. Utskottet, som stannat vid samma belopp som i fjol, hänvisar till att man nu har tillsatt en utredning om litteraturstöd, vilken utredning också skall se över de statliga insatser som berör författarnas inkomster. Även om man nu behöver överse dessa statliga insatser torde det enligt vår uppfattning inte finnas något hinder för att snabbt höja den ersättning till författarna som utgår för boklån. Reservationen föreslår, i likhet med Sveriges författarfond, att dessa ersättningar skall utgå med 12 öre för svenskt originalverk, 6 öre för lån av översatt verk samt 48 respektive 24 öre för bruk av svenskt respektive översatt referensexemplar. Vi föreslår detta i reservationen, till vilken jag, herr talman, ber att få yrka bifall.

Herr talman!

Vid punkten har avgivits en reservation, och de föregående talarna har redogjort för vad den innehåller. Den innebär en uppräkning av biblioteksersättningen bl.a. för lån av rättsskyddat svenskt originalverk från 6 till 12 öre. Utskottets majoritet har med hänvisning till den förlidet år tillsatta utredningen, som skall göra en översyn av de statliga insatserna för direkt författarstöd, ej ansett sig kunna biträda förslaget om en höjning. Detta innebär självfallet inte att de som företräder majoriteten i utskottet är negativa till en förbättring av stödet till denna grupp. Det framgår bl.a. av utskottets enligt mitt förmenande mycket positiva skrivning, som jag ber att få citera ordagrant: »Omfattningen och utformningen av det statliga stödet är givetvis en fråga av stor betydelse för den enskilde författaren. Med hänsyn härtill är det utskottets förhoppning att litteraturutredningen skall kunna bedriva sitt arbete beträffande dessa frågor med största skyndsamhet. För det fall arbetet avsevärt fördröjs — t.ex. genom att spörsmål sammanhängande med upphovsmannarätten uppkommer — bör utredningen enligt utskottets mening överväga att lägga fram förstärkningsförslag av provisorisk karaktär.» Det är väl en ganska klart uttalad positiv inställning till den här problematiken.

Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan vid denna punkt.
Herr talman! Som ordförande i den litteraturutredning som spelat en viss roll i de tidigare inläggen och även i utskottets utlåtande borde jag kanske göra några korta kommentarer till detta ärende. I ett tidigare inlägg här i dag sade herr Nyman helt allmänt om kulturbudgeten att det kanske varit nödvändigt att gå fram ordentligt med blåpennan i ett strävt budgetläge. Jag föreställer mig att detta också har varit ett avgörande motiv för regeringen när den avvisat FLYCO:s yrkanden trots att det utan tvivel finns ömmande skäl för att snabbt förbättra författarnas ställning. Ett annat skäl för regeringen har uppenbarligen varit att man funnit ett behov av att göra en mera allmän översyn av bokproduktionens och bokspridningens problem, författarnas ställning och mycket annat och lägga detta i en utredning, där för övrigt författarna själva är mycket starkt representerade.

Det är väldigt bra att man tack vare den socialdemokratiska framstegspolitiken fått en grund för samhällsinsatser även på detta område och att samvetet har vaknat i alla kretsar så att man nu tävlar om att hitta på förbättringar. Det skall som sagt tacksamt noteras, men det måste väl också tilläggas — och det tycker jag inte riktigt framgick av herrar Olssons och Nymans anföranden — att biblioteksavgiften inte ensam kan tänkas lösa författarnas inkomstproblem. De har i dag inkomster från olika källor och biblioteksavgiften är där ett viktigt och intressant inslag. Men samhället måste också ställa frågan: På vilka olika vägar kan författarnas ställning ytterligare förbättras och vilka av dessa vägar är de lämpligaste ur sociala, kulturella och andra synpunkter? Detta är verkligen ganska komplicerade problem, och det är inte alldeles självklart att man på sikt ensidigt bör satsa på en kraftig höjning av biblioteksavgifterna. Drar man dessutom in hela problematiken om förhandlingsrätt för författarna, kompliceras frågorna ytterligare. Vi bör helst inte ordna på det sättet att framsteg på hela fältet bromsas upp i avvaktan på en lösning av de ytterligt svårknäckta juridiska problem som en sådan förhandlingsrätt utan tvivel måste innebära. Jag är för min del övertygad om att litteraturutredningen kommer att ta ad notam utskottsmajoritetens begäran om att utredningen skall överväga att lägga fram förstärkningsförslag av provisorisk karaktär i den mån vi inte mycket snabbt kommer fram till helt alternativa förslag. Jag inbillar mig inte att materian är så lätt att vi i en handvändning skall lösa alla de problem som ingår i utredningens direktiv. Jag finner det därför mycket sannolikt att tanken på förstärkningsförslag av provisorisk karaktär senare kan bli aktuell.

Herr talman! Till utskottets talesman herr Petersson vill jag gärna säga att även utskottets skrivning är starkt positiv i det här stycket. Det finns skäl för att herr Björk, som ju är litteraturutredningens ordförande, verkligen läser även vad utskottets majoritet har skrivit och försöker att i utredningen arbeta efter de intentioner som utskottets skrivning ger uttryck åt. Reservanterna anser emellertid att denna fråga borde ha kunnat lösas temporärt utan att utredningens arbete därmed på något sätt hade försvårats. Herr Björk sade att om vi hade haft borgerlig majoritet i det här landet så hade vi — »sannolikt», sade han för säkerhets skull — inte haft förutsättningar att ge dessa anslag. Jag vill inte gå in på någon diskussion om den saken, ty tiden medger inte detta. Jag vill endast bestrida riktigheten i ett sådant uttalande och hänvisar i övrigt till den ekonomiska debatt som brukar föras i andra avsnitt. Vi har deklarerat en uppfattning, och vi står för den. Vi har haft den tidigare, och vi kommer att fortsätta att ha den. Vill man åstadkomma jämlikhet och vill man handla snabbt, har man här ett tillfälle att temporärt eller hur man vill öka anslagen för att förbättra författarnas situation. Sedan utredningen fått titta på problemet i dess helhet och undersökt alla konsekvenser, kan ett nytt system mycket väl avlösa det vi nu har. Jag tycker att det är dålig jämlikhetspolitik att hänvisa till en utredning när det finns tillfälle att direkt visa ett positivt intresse.

Herr talman! Till den här punkten har, som herr Nyman nyss nämnde, fogats en reservation, vari yrkas på en uppräkning av anslaget med 64 000 kronor utöver Kungl. Maj:ts förslag. Låt mig i anslutning därtill anföra följande. I sak föreligger inte delade meningar mellan majoritet och reservanter. Oavsett vilken ställning vi tagit till den aktuella medelsanvisningen har vi samma uppfattning om värdet av detta museum, genom vilket man på ett föredömligt sätt får den moderna tekniken och dess historia presenterad. Utskottsmajoriteten har emellertid fått uppgift om att 1965 års museioch utställningssakkunniga, som utreder hela frågan om de statsunderstödda och statliga museerna, kan förväntas avlämna förslag om bl.a. Tekniska museet i början av nästa år. Med anledning härav har utskottsmajoriteten för sin del godtagit Kungl. Maj:ts förslag. Herr talman! Med dessa få ord ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan. a) framhålla vikten av att ungdomsorganisationernas vägledande och fostrande verksamhet sattes in så tidigt som möjligt och hemställa att därför den nedre åldersgränsen för statsbidragsberättigade medlemmar sänktes från 12 till 10 år från och med budgetåret 1970/ 71,

Herr talman! Det område som vi nu kommer till gäller ungdomsverksamhet och frivilligt folkbildningsarbete. Här har vi en hel rad reservationer, men jag föreställer mig att vi kan föra debatten över hela området på en gång. Centern har här ensam tre reservationer — det finns också ett antal följdreservationer — och vi har för vår del resonerat så att det räcker med endast en votering för att ange hur kammaren ställer sig till ärendet. Ungdomsfrågorna, som jag närmast kommer att beröra, har diskuterats mycket, och många utredningar under de senaste två decennierna har sysslat med ungdomsverksamheten. Många av oss som är ledamöter i denna kammare kommer säkert ihåg 1930 och 1940 talen och den ungdomsverksamhet som de flesta av oss då var engagerade i. Jag föreställer mig att vi tyckte — och fortfarande tycker — att denna verksamhet var mycket nyttig för oss själva, och den var till ovärderlig nytta för samhället. Sedan dess har emellertid samhällsbilden förändrats. Det är helt andra förutsättningar för ungdomsarbetet i dag. Hemmens betydelse, som tidigare varit stor, har minskat, och i viss mån har hemmens roll övertagits av samhället. Vi hade en ungdomsvårdskommitté på 1940-talet. Man sade redan då att ungdomsarbetet var betydelsefullt därför att man med detta skapade sociala kontakter. Man ökade sambhällssolidariteten, och ungdomsverksamheten hade en allmänt fostrande betydelse. Sedan har vi haft flera utredningar. 1962 års ungdomsvårdsutredning ligger till grund för det förslag som departementschefen framlagt för riksdagen, som vi har motioner kring och som vi nu diskuterar. I dagens situation har vi ännu mer än tidigare behov av en livlig ungdomsverksamhet. Vi måste nog erkänna att ungdomsorganisationerna hör till samhällets redskap för att klara de många problem som möter i den nya tiden med dess snabba förändringar och dess brist på någonting som ungdomen kan tro på och hålla sig till. Det finns all anledning för samhället att inse detta och verkligen satsa på ungdomsorganisationerna. När man vet att vi i år anslår 8,5 miljarder kronor till skolväsendet, medan ungdomsverksamheten och folkbildningsarbetet, som vi nu talar om, endast får 40 miljoner kronor, tycker man nästan att det är en disproportion. Vi menar att ungdomsorganisationerna har större betydelse — jämsides med skolväsendet — än vad man här anslagsmässigt vill tillmäta dem. Den nämnda utredningen, som avlämnade sitt betänkande 1967, har på ett flertal punkter föreslagit föränd-- ringar och långt gående anslag från statsmakterna. Departementschefen an-- sluter sig delvis till utredningens förslag. I fråga om den centrala ungdomsverksamheten föreslås en höjning av anslaget från nu utgående 20 000 kro-: nor till 25 000 kronor för varje bidragsberättigad organisation. Ungdomsutred-- ningen föreslog i sitt betänkande att beloppet skulle vara 40 000 kronor, och: skolöverstyrelsen har understött utred-- ningens förslag. I en reservation har: centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet ställt sig bakom detta utredningens förslag att varje organisation som är bidragsberättigad skall få ett grundbelopp av 40 000 kronor. Vi menar att detta belopp skall avse den centrala verksamheten som är av väsentlig betydelse för en organisations livskraft. Den ekonomiska situationen möjliggör då en viss trygghet i verksamheten och en viss frihet för organisationen att åtaga sig nya saker och få tid att följa med i utvecklingen. Jag ber alltså att få yrka bifall till reservation 4. Centerpartiet har velat gå litet längre när det gäller övriga moment som är redovisade i utskottsutlåtandet under denna punkt. I flera avsnitt yrkar vi rätt kraftiga höjningar. Vissa yrkanden verkar tillkrånglade, men det beror på systemet — vi vill ha en paketlösning. Jag yrkar bifall till våra reservationer här, men jag kommer att begära votering endast i den första omröstningen. Den största ökning som vi yrkar här gäller en höjning av anslaget till ungdomsledarutbildningen. Vi menar att ungdomsledarna är den viktigaste delen i en ungdomsorganisation. Man har ofta hört uttrycket att »det står och faller med ledarkrafterna». När ungdomsutredningen började sitt arbete frågade den organisationerna vilka problem de hade och i vilken ordning de ville gradera dem. Då blev svaret att bristen på ledare var det första problemet. Det andra problemet var bristen på pengar, sedan kom svårigheten att få ut föreningens budskap, och slutligen var det lokalfrågor och sådant. Det visar hur viktigt det är att man verkligen har utbildade ledare i tillräckligt antal. Det är därför som vi har velat höja anslaget här. Ungdomsutredningen föreslog att 10 miljoner kronor skulle ställas till förfogande för ledarutbildning. Skolöverstyrelsen har föreslagit att nuvarande anslag höjs till drygt 8 miljoner kronor. Utskottet föreslår liksom Kungl. Maj:t 4,2 miljoner kronor, medan vi i Reservation 5 berör åldersgränserna. I det system som ligger till grund för de rörliga bidragen till organisationerna talar man om ett medlemsvägningstal. Antalet medlemmar inom vissa intervaller ger ökande sådana tal. Man har alltså en viss nedre åldersgräns och en viss övre gräns när man skall räkna antalet ungdomar i en förening. Den nedre gränsen är för närvarande 12 år, och Kungl. Maj:t vill ha kvar denna gräns. Ungdomsutredningen föreslog att man skulle sänka den nedre gränsen till 10 år. Ungdomarna mellan 10 och 12 år är nämligen numera i stor utsträckning engagerade i ungdomsarbetet, och det är en gärd av rättvisa att räkna med dem i ungdomsorganisationerna vid denna bidragsgivning. Skolöverstyrelsen har föreslagit att åldersgränsen skulle sänkas ända ned till 7 år. Reservanterna vill alltså ha en gräns på 10 år 1 stället för 12 år. Reservation 6 gäller det rörliga bidrag som utgår till ungdomsorganisationerna utöver grundbidraget. Här talas om ett spridningsvägningstal. Reservanterna menar att en organisations antal lokalavdelningar skall ligga till grund för spridningsvägningstalet. Utskottsmajoriteten anser att medlemsantalet i förhållande till antalet kommuner skall utgöra grunden. Vi tycker att spridningsvägningstalet skall baseras på antalet lokalavdelningar, därför att denna metod är enkel och ger ett direkt rättvisande resultat. Detta hindrar ju inte den strukturomvandling inom föreningarna som man talar om från utskottets sida. Som bekant arbetar ju en riksorganisation med lokalavdelningar, med kretsar och distrikt. Det förekommer ständig kontakt och samarbete mellan de olika lokalavdelningarna. Men det mått efter vilket organisationen skall få bidrag borde lämpligen stå i relation till varje lokalavdelning. Reservation 7 tar upp frågan om det s.k. andelsbeloppet, där man också har ett system för beräkning av det rörliga bidraget. Andelsbeloppet fastställs i förhållande till tillgängligt anslag och det vägningstal som organisationerna uppnår. Om man får flera bidragsberättigade ungdomsorganisationer skulle det förhållandet kunna inträffa att det rörliga bidraget minskar för samtliga organisationer. Vi menar att det här bör finnas ett minimibelopp som vi vill fastställa till 12 000 kronor. Herr talman! Med vad jag sagt tror jag mig ha gått igenom den här punkten. Vi fäster stor vikt vid dessa frågor och har för avsikt att återkomma till dem, om ungdomsutredningens intentioner inte uppfylls snarast. Vi menar att vi här verkligen kan visa vilja och förståelse för ungdomsarbetet genom att följa ungdomsutredningens förslag och bevilja detta. anslag. Jag ber alltså, herr talman, att få yrka bifall till här berörda reservationer.

Herr talman! I fråga om de principiella resonemang som har förts av de föregående talarna vill jag instämma i mycket. I den långa rad av reservationer som är fogade till denna punkt är vi från moderata samlingspartiet ensamma om en, reservationen nr 8. Reservationerna 9 a och 10 b under denna punkt samt reservationen 13 under punkten 19 blir följdreservationer till reservationen 8 om denna bifalles. Förslaget i reservation 8 innebär att ett anslag på 75000 kronor flyttas över från en punkt till en annan. Det gäller en önskan om ett ökat anslag till Sveriges ungdomsorganisationers landsråd SUL, som det förkortas i utskottsutlåtandet. Det är en samarbetsorganisation för 53 olika ungdomsorganisationer, och dess uppgift är bl.a. och kanske framför allt att utgöra ett forum för internationella frågor av gemensamt intresse för de samarbetande organisationerna. Gång på gång framhålles behovet av en vidgad saklig information till allmänheten i u-landsfrågor. Vi är alla medvetna om det stora behovet av en vidgad kunskap såväl om förhållandena inom u-länderna som i fråga om vårt lands möjligheter att bidra till deras utveckling. Särskilt viktigt är det att sådan information kan gå ut till ungdomen för att ge den ett kunskapsunderlag och därmed möjligheter att konkretisera sitt ofta mycket livliga intresse för u-länderna samt för att den skall få en uppfattning om sina egna möjligheter att göra insatser i u-landsarbetet. Det må nu vara fråga om omedelbart förestående insatser eller insatser i en mer eller mindre avlägsen framtid som de unga under tiden skulle kunna förbereda sig för. Sveriges ungdomsorganisationers landsråd försöker förse sina samarbetande organisationer med den service som är nödvändig för bl.a. nyssnämnda informationsarbete. Sedan några år har man tillsammans med SIDA regelbundet anordnat kurser för ungdomsledare. Det har varit både centrala veckokurser och regionala veckoslutskurser. Denna kursverksamhet har blivit mycket uppskattad. även i övrigt har kursverksamhet i dessa frågor bedrivits. Genom sina kontakter med olika internationella ungdomsorganisationer och landsråd över hela världen kan landsrådet erbjuda möjligheter att delta i internationella seminarier i speciella ämnen för svenska ungdomar, vilket dock hittills varit möjligt endast i mycket liten utsträckning. Hela den kursverksamheten skulle med fördel kunna utvidgas — behovet är stort — men det kräver ökad medelstillgång. I reservationen har vi framhållit att vi vill att organisationen skall tillförsäkras ett anslag om 150000 kronor om året.

Herr talman! Jag vill inledningsvis stryka under att det råder enighet om den stora betydelse ungdomsorganisationerna har för ungdomens samhällsfostran och = personlighetsutveckling. Man är enig om att stödet till den verksamheten bör vidareutvecklas och förbättras. I fråga om allmänna riktlinjer för det statliga stödet till ungdomsorganisationernas verksamhet och till ledarutbildning har föredragande statsrådet framhållit att en förutsättning för att samhället skall ge en organisation sitt stöd måste vara att organisationens verksamhet som helhet kan anses befrämja en demokratisk samhällsutveckling. Bakom detta uttalande står utskottet enigt. Utskottet understryker dessutom den enighet som torde råda om att den främsta drivkraften bakom samhällets ungdomsoch fritidspolitik inte skall vara riskerna för att den som är ung skall misslyckas i sin sociala anpassning utan i stället möjligheterna att ta till vara den enskildes inneboende anlag och förutsättningar. Det gäller under sådana förutsättningar, framhåller utskottet, att öppna nya möjligheter för de unga att utnyttja fritiden på ett berikande sätt. Av det anförda torde framgå att i väsentliga principiella frågor beträffande stödet åt ungdomsorganisationerna råder full enighet. De många reservationerna gäller väsentligen detaljoch anslagsfrågor. Låt mig, herr talman, innan jag går in på att bemöta de olika reservationerna få framhålla att det anslag som föredragande statsrådet föreslagit skall uppfattas som ett första steg. Förslaget innebär totalt en höjning av nu utgående anslag med 2,8 miljoner kronor, vilket blir en höjning med ca 25 procent för den centrala verksamheten och ca 70 procent för ledarutbildningen. Den sistnämnda siffran innebär i pengar en uppräkning med 1,7 miljon; det är alltså en avsevärd uppräkning av anslaget. I den första reservationen på denna punkt, som gäller grundbidraget, yrkas på en höjning till 40 000 kronor. Utskottsmajoriteten har emellertid anslutit sig till tanken att det av föredragan de statsrådet framlagda förslaget om 25000 kronor, vilket innebär en höjning med 5000 kronor i förhållande till nuläget, är att betrakta som en första etapp och har därför tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag. I reservation 5 yrkas på att åldersgränsen för bidrag sänks från nuvarande 12 till 10 år. Föredragande statsrådet har, med hänsyn till att stödet till fritidsgrupperna inte nu kommer att läggas om — det motiveras bl.a. av att man vill avvakta idrottsutredningens förslag — stannat för att åldersgränsen skall vara oförändrad. Utskottets majoritet har anslutit sig till denna ståndpunkt. I reservation 6 yrkas på en ändring av spridningsvägningstalet, vilken innebär att man skall lägga antalet organisationer som grund för spridningsvägningstalet. Herr Johan Olsson motiverade denna sin reservation med att det skulle vara en smidigare uppläggning. Vi inom majoriteten menar att det förslag som lagts fram av föredragande statsrådet väl är minst lika smidigt och dessutom, som framhålls i utskottets utlåtande, har den fördelen att det torde motverka en konservering exempelvis av en organisationstyp med mycket små organisationsenheter. Utskottsmajoriteten har av dessa anledningar ansett sig kunna biträda Kungl. Maj:ts förslag även i denna punkt. I reservationerna 8 och 9 behandlas frågan om anslag till Sveriges ungdomsorganisationers landsråd och Frikyrkliga ungdomsrådet. För dessa organisationer, som är samarbetsorgan för andra organisationer vilka inte har medlemmar och organisationer i bidragsbestämmelsernas mening, kan dessa regler inte tillämpas. I propositionen föreslås att det av denna anledning bör ankomma på Kungl. Maj:t att pröva bidragsfördelningen till dessa organisationer. Utskottsmajoriteten biträder dessa förslag och avstyrker alltså reservationerna. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till statsutskottets utlåtande i alla moment.

Herr talman! Till denna punkt i utlåtandet har fogats en reservation, yrkande på en uppräkning av anslaget med 58 000 kronor, dvs. 2000 kronor för var och en av de aktuella instruktörstjänsterna. Utskottet har ej kunnat biträda någon uppräkning av detta anslag, bl.a. under motiveringen att man ej kan överblicka konsekvenserna av ett bifall till motionsyrkandena. Herr talman!

Herr talman! Nu går det så snabbt att man inte riktigt hinner med. Denna punkt gäller bl.a. anslaget till De blindas förenings allmänna biblioteksverksamhet. Kungl. Maj:t föreslår 1 040 000 kronor. Det belopp skolöverstyrelsen begärt uppgår till ytterligare 100 000 kronor. Här föreligger en fyrpartimotion i vilken yrkas att riksdagen skall fatta beslut om det högre beloppet, dvs. 1140 000 kronor. Det är ett synnerligen behjärtansvärt anslag som det här gäller. Jag kan erinra om att i fjol, när vi hade samma anslagsfråga uppe, beslöt riksdagen faktiskt ett anslag som låg 100 000 kronor över vad regeringen hade föreslagit, så det kanske finns en viss förhoppning om att så skall kunna bli fallet även den här gången. De blindas förening har lagt ned ett mycket stort arbete på att överföra böcker till blindskrift. Medan medborgarna i övrigt har nästan obegränsad tillgång till böcker, har de svårt synskadade ett mycket starkt begränsat urval. För närvarande finns endast omkring 5000 böcker översatta till blindskrift. För skolöverstyrelsens begäran om ett högre anslag talar främst en ökad lånefrekvens, som man bör ta hänsyn till, och dessutom ökade kostnader. En höjd utbildningsstandard och en längre skolgång gör "det särskilt angeläget att ge dessa grupper ökade möjligheter att följa med i utvecklingen och i någon mån tillgodogöra sig den rikare tillgång till litteratur som finns i dag. Herr talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till reservation nr 16.

Herr talman! Som bidrag till de handikappades kulturella verksamhet har i statsverkspropositionen föreslagits ett anslag av 2575 000 kronor, dvs. en uppräkning av anslaget — i förhållande till vad som utgår under löpande budgetår — på omkring 500 000 kronor. Till denna punkt har fogats två reservationer. Den ena gäller anslag till de handikappades kursoch studieverksamhet. Här har, som vi nyss hörde, Kungl. Maj:t föreslagit en uppräkning av anslaget med 157 000 kronor. I reservationen yrkas på en ytterligare höj Jag har här framför mig anslagsuppräkningarna för de handikappades kulturella verksamhet för budgetåren 1966 69 samt för det nu aktuella budgetåret 1969/70. Av detta material framgår att 1966/67 anvisades totalt 1143 000 kronor. Förra årets riksdag beslöt ett anslag på 2075 000 kronor, dvs. en uppräkning av anslaget med 932 000. Det nu aktuella förslaget om 2575 000 kronor innebär, som jag nyss erinrade om, en ytterligare anslagsökning på en halv miljon. Anslaget under detta avsnitt har alltså på två budgetår räknats upp med 1 432 000 kronor. Mot den bakgrunden har utskottsmajoriteten inte ansett sig kunna biträda en ytterligare anslagsuppräkning med 300 000 utan har för sin del stannat vid att tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag som bl.a. innebär — för den del av anslaget som gäller kursoch studieverksamhet — en uppräkning med 157 000 kronor. Jag skall kanske här också nämna delsummorna. Till kursoch studieverksamhet var 1966 69 var det 525 000 — alltså en mycket kraftig uppräkning. För 1969/70 är föreslaget 682 000. Den andra reservationen gäller De blindas förenings allmänna biblioteksverksamhet. Anslaget för detta ändamål är för det löpande budgetåret 940 000 kronor. Kungl. Maj:t föreslår en uppräkning av anslaget med 100 000 kronor, medan reservationen yrkar på ett anslag som med 100 000 kronor överstiger Kungl. Maj:ts förslag. Låt mig erinra om anslagsutvecklingen i fråga om denna biblioteksverksamhet under 1960 talet. För budgetåret 1960 65 var anslaget uppe i 500 000 kronor, och nu äskas för 1969/70 1 040 000 kronor. Detta innebär att man under 1960-talet har räknat upp anslaget till denna biblioteksverksamhet med i det närmaste en miljon. Jag förmenar alltså att det inte med framgång kan hävdas att Kungl. Maj:t, utskottsmajoriteten eller riksdagsmajoriteten härvidlag har företrätt någon negativ inställning. Denna anslagsökning visar väl tvärtom en mycket positiv — och berättigat positiv — inställning till verksamheten. Det är självfallet mot den bakgrunden som utskottsmajoriteten har biträtt Kungl. Maj:ts förslag. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionerna I: 776 och II: 884 har vi hemställt om utredning om förbättrade sjukpenningförmåner till personer som utskrivs från anstalter samt till värnpliktiga vid tjänstgöringstidens slut. Vi motionärer menar att när det gäller återförande av kriminella och övriga missanpassade till ett normalt liv är samhällsinsatser i olika avseenden nödvändiga. Socialförsäkringarna borde kunna utformas så att de ger ett bättre skydd än vad nu är fallet vid sjukdom som inträffar i nära anslutning till anstaltsvistelse. Jag har ofta haft tillfälle att se hur svårt det kan vara för ungdomar vid vård utom skola om de blir sjuka den första tiden efter anstaltsvistelsen. Man har börjat arbeta igen och tjäna pengar och återanpassningen till samhället har lyckats rätt väl. Men så blir vederbörande sjuk en vecka eller 14 dagar efter utplaceringen. Risken att allt som byggts upp då raseras är mycket stor, därför att vederbörande på grund av sjukdom mister sin arbetsinkomst och inte heller får ersättning från sjukkassan. Denna måste först fatta beslut om sjukpenningklass och inte förrän vid följande månadsskifte utgår ersättning. Andra lagutskottet anför i sitt utlåtande att sjukpenning enligt lagen om allmän försäkring har till uppgift att under sjukdom kompensera inkomstbortfall. Det står vidare att frågan om sjukpenningförmånen för värnpliktiga på riksdagens begäran är föremål för utredning inom försvarets civilförvaltning.

I så måtto är motionerna ganska väl tillgodosedda. Det finns emellertid ytterligare ett avsnitt. Sjukförsäkringsutredningen framhåller att en ökad information är nödvändig om sjukpenningrätt och klassplacering, därför att sjukpenningklassplaceringen får ske tidigast vid månadsskiftet efter av försäkringskassan fattat beslut i ärendet. Andra lagutskottet menar att det är viktigt att denna princip upprätthålles. Allmänna försäkringslagen har undantagsbestämmelser, som gäller anstaltsvårdade. Det sägs där att den som vistas på anstalt vid sjukdom inte mister någon arbetsinkomst och därför inte heller skall vara berättigad till sjukpenning. Konsekvensen av detta borde vara att den som i realiteten mister sin inkomst på grund av sjukdom skulle erhålla ersättning från försäkringskassan. I sjukförsäkringslagen sägs nämligen att ersättning skall utgå för att kompensera inkomstbortfall. Vi anser att även den som blir sjuk i nära anslutning till anstaltsvistelse borde få ett förbättrat försäkringsskydd. Detta är viktigt för att hjälpa honom över den första och kanske allra svåraste tiden för återanpassning. Jag har, herr talman, inte något yrkande men vill uttala den förhoppningen att behovet av förbättrat skydd vid :sjukdom i nära anslutning till anstaltsvistelse uppmärksammas.